Herr talman! Jag delar inte Börje Nilssons oro. Han sade inledningsvis, att om vi förändrade sjukvårdens finansieringssystem skulle vi utsätta svenska folket och sjukvården för ett gigantiskt experiment. Det finns ett i tiden näraliggande, gigantiskt experiment, nämligen Dagmarreformen. Samtidigt säger Börje Nilsson att det är viktigt att få fram resurser till alla nya rön som görs på sjukvårdssidan, men han är tydligen fullständigt ointresserad av att ta i bruk alla de resurser som finns men som i dag har i princip yrkesförbud genom etableringsstoppet. Vidare påstår Börje Nilsson att vi skulle bekänna oss till den amerikanska modellen. Vi har aldrig gjort det i moderata samlingspartiet. Däremot har vi höjt blicken och sett ut i Europa, där det finns sjukvårdssystem som fungerar alldeles utmärkt. Det system som finns i Canada är också väl värt att studera. Sedan gör Börje Nilsson en stor sak av det fria sjukvårdsutbud som nu finns i södra Sverige. Det är intressant, eftersom jag kommer från Halland, som ingår i detta. När man inte tar ett genomgripande ansvar för sjukvården och framför allt när man inte försöker få en total lösning kan det som nu genomförs i södra Sverige få ganska stora konsekvenser för människor, om inte annat i Halland. Detta beslut togs i enighet -- det kan jag gott erkänna -- då vi trodde att vi skulle kunna klara en del av de skevheter som finns i dag genom ett sådant system. Jag kan informera Börje Nilsson och kammaren om att man budgeterade det här med ungefär 15 milj.kr. i Halland, men att budgetprognosen nu är 70 milj.kr. Sjukvårdsunderlaget håller över huvud taget på att ryckas undan för Varbergs sjukhus. Jag tror alltså att det är litet farligt att bara se särlösningar, i stället för att nu, som sades i regeringsförklaringen, gå in och titta på det totala finansieringssystemet, så att man får en helhetslösning. Det är inget gigantiskt experiment, utan det är någonting som med all nödvändighet måste komma.
Herr talman! Dagmarsystemet är väldigt hållbart; det bygger på solidaritet och rättvisa. Här fördelas 12 miljarder över landet, och syftet bakom detta är att skapa möjligheter till en god sjukvård för alla på lika villkor. Det skall inte vara plånboken och bankkontot som är avgörande. Centerpartiet har tidigare backat upp och stått för det här systemet, och jag hoppas att man också inser att det är oerhört viktigt för landsbygden och för hela landet att denna fördelning görs. Det fria vårdsökandet i den södra sjukvårdsregionen är helt nytt för i år, och det är positivt. Det kan självfallet uppstå problem vid inkörningen, och vissa sjukhus kan få fler patienter om de visar sig vara effektivare. Men det handlar också om att styra resurserna rätt, och det är det som måste ske inom den här regionen. Jag läste för ett tag sedan DN, och författaren P C Jersild, som har en mycket god kännedom om svensk sjukvård, ställde där frågan om ett privat försäkringssystem sparar pengar -- det är det som den borgerliga majoriteten syftar till. Han svarade själv: USA har ett sådant. Svensk sjukvård är dyr men tämligen rättvis. USAs är svindyr och orättvis. En rimlig slutsats blir att man nog får försöka reformera sjukvården utan systemskifte. P C Jersilds omdöme var mycket klokt, och det bör man fundera litet på i det moderata lägret.
Herr talman! Börje Nilsson refererar fortfarande till det amerikanska systemet, vilket är beklagligt. För en stund sedan talade jag om att det är ett system som vi från moderaternas sida inte är särskilt intresserade av. Det sades också tidigare att vi skulle vilja ersätta nuvarande finansieringssystem med privata sjukvårdsförsäkringar. Hör upp noga nu, Börje Nilsson! Vi pläderar för en allmän, obligatorisk sjukvårdsförsäkring, där alla skall vara med och betala solidariskt, alltefter betalningsförmåga. Det är vårt förslag. Det verkar som om marknadskrafterna skulle vara någonting att vara rädd för. Jag är inte rädd för marknadskrafterna. I själva verket är marknadskrafterna vi människor. Jag tror att det är viktigt att slå fast det. Vi vill lägga makten hos de enskilda människorna, inte hos politikerna. Man kan dagligen se exempel på att planhushållningen och den planering som landstinget ägnar sig åt inte kommer alla människor till del. Börje Nilsson säger också att det är viktigt att vi behåller nuvarande system därför att människor i glesbygden får del av systemet på ett bättre sätt, och han refererar till Dagmarsystemet. Jag kan försäkra Börje Nilsson att Dagmarsystemet inte har gjort ett dugg för att förbättra läkartätheten uppe i Norrland. Det hjälper inte med sådana system, utan det måste till helt andra åtgärder. Kopplat med andra beslut som fattades av riksdagen under förra mandatperioden, t.ex. att vissa köp av tjänster beläggs med moms, vilket drabbar bl.a. läkare som har skött en del av sjukvården uppe i Norrland i ett stafettsystem, innebär detta också att det är ett ännu sämre läkarutbud där uppe. Det är viktigt att slå fast att detta system alltså inte har löst några problem utan att det måste till helt andra saker. Jag tror inte att ett skattefinansierat system skulle bli billigare -- inte när man ser den kraftiga kostnadsutvecklingen på sjukvårdssidan. Jag hoppas att regeringen snart kommer med ett förslag om att ersätta nuvarande system med ett annat system, så att resurserna kan fördelas på ett bättre sätt och framför allt att det blir möjligt att säga till människor att de naturligtvis skall vara med och påverka hur de vill ha sin vård, eftersom vi alla gemensamt är med och betalar. Det är inte landstinget och politikerna som skall bestämma vilken doktor man skall gå till, utan det är den enskilde vårdtagaren som skall göra det valet. Det är alltså nödvändigt, Börje Nilsson, att vi får en förändring av detta system.

Herr talman! Jag har, trots att jag inte tillhör utskottet, begärt ordet för att diskutera frågan om kostnadsansvaret för läkemedel. Utskottet har i denna fråga ställt sig bakom ett moderat förslag som med många år försenar en lösning av de kraftigt stigande läkemedelskostnaderna. Genom det moderata förslaget att inte fullfölja överenskommelsen med Landstingsförbundet om att flytta över kostnadsansvaret för läkemedlen till landstingen försvårar man rejält för den borgerliga regeringen att välja den tekniskt bästa lösningen och den lösning som gör det möjligt att på ett bra sätt pressa kostnaderna för läkemedlen och som därigenom kan spara stora summor åt staten och individen. Det som är allvarligast med moderatförslaget är att det kostar de svenska skattebetalarna 1 miljard årligen i form av uteblivna besparingar. Det är besparingar som i princip kan göras från en dag till en annan, utan några medicinska effekter och utan att patienterna får färre eller sämre läkemedel. Detta konstaterade statens pris och konkurrensverk i en rapport redan för ett och ett halvt år sedan. Som oppositionspolitiker tycker jag att det är märkligt att se den borgerliga majoriteten missa möjligheten till en besparing. Jag trodde faktiskt att regeringen behövde alla tänkbara besparingar för att få ihop de 10--15 miljarder som man sagt sig vilja spara i nästa års budget. Det verkar minst sagt dåligt bevänt med regeringen Bildts förmåga att klara sina utfästelser. Jag måste fråga mig vad som ligger bakom detta. Problemet är inte, som utskottets majoritet skriver, att det behövs ytterligare utredningar. Frågan om hur man skall pressa kostnaderna för läkemedel har utretts intensivt i 15 år. Det moderata statsrådet Troedsson, vår nuvarande talman, tillsatte vid den borgerliga regeringens tillträde 1976 tre utredningar om läkemedelsfrågan. Av dessa blev intet. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte vid sitt tillträde 1982 en stor parlamentarisk utredning, LU 83, som blev klar 1987. Av denna blev intet. Förutom dessa har en rad rapporter och utredningar tagits fram. Låt mig bara nämna Läkemedelsförmånen, etc., etc. Jag är tyvärr en svag människa och kunde inte bära hit hela den bunt med utredningar som kommit bara de senaste fem åren. Taktiken är tydlig: Se till att frågan ständigt utreds. Låt en utredning ''ätas upp'' av en ny. Se till att varje ansvarig politiker ständigt kan hänvisa till en sittande utredning. Nu handlar det i stället om att bestämma sig. Men uppenbarligen vill inte moderaterna att frågan skall få någon snar lösning. Majoritetens ställningstagande baserar sig på den moderata motionen av Sten Svensson. Man får känslan av att det bakom denna finns nära kopplingar till de stora läkemedelsföretagen. De har under många år gjort allt för att stoppa förändringar av läkemedelsförsäkringen. Nu verkar det som om de återigen lyckas förvirra debatten och därigenom åter lyckas fördröja en reformering av försäkringen. Jag kan förstå varför tillverkarna av ickepatenterade originalläkemedel på alla sätt försöker förhindra konkurrensen med billiga, identiska kopieläkemedel. Det handlar nämligen om 3 milj.kr. dagligen i vinst som försvinner vid en förändring av läkemedelsförsäkringen. Att moderaterna med sina kopplingar till industrin ställer upp på att göda originaltillverkarna och förhindra införandet av konkurrens är kanske heller inte så konstigt. Men att centern, folkpartiet och kds ställer upp på detta är märkligt. Hur nydemokraterna har resonerat -- de brukar ju annars säga att de är emot monopoltendenser och vill öka konkurrensen -- vet jag inte. I utskottets betänkande återfinns, som ett kalkerpapper, industrins traditionella försök att förvirra debatten utifrån taktiken, ''If you can't convince them -- confuse them''. Låt mig bara ta några exempel. Överföringen av kostnadsansvaret skulle enligt utskottet och Liselotte Wågö medföra att ''ett flertal negativa effekter kan uppkomma''. Vilka dessa skulle vara sägs inte, vare sig i utskottsbetänkandet eller i det tal som Liselotte Wågö här höll. Det är märkligt. Vi kanske här i kammaren kan få en förklaring av vad dessa ''flertal negativa effekter'' är. Utskottet säger att frågan om kostnadsutvecklingen för läkemedel är ett stort och komplicerat problem. Det är förvisso sant, men det blir ju inte mindre komplicerat om 3--4 år. Dessutom har denna fråga utretts så mycket att det nu snarare är beslut som behövs, och att man vågar ta ställning i ett antal viktiga frågor, inte mer utredande. Danmark och nu också Spanien har man redan förändrat kostnadsansvaret för läkemedelsförsäkringen eller är på väg att göra det, för att skapa konkurrens mellan gamla, dyra, ickepatenterade originalläkemedel och billiga, identiska kopior och på så sätt få ner sina kostnader, oavsett om subventionen finansieras med skattemedel eller via ett försäkringssystem. Hur kommer det sig att de kan men inte Sverige? I majoritetens skrivning radas upp frågor som den fria förskrivningsrätten, generisk förskrivning, äldrereformen, substitution och läkemedelskommittéernas roll som invändningar mot en förändring. Liselotte Wågö drog ytterligare ett antal sådana förvirrande argument. Industrin måste helt enkelt jubla -- man har åter lyckats skapa osäkerhet och förvirra politikerna. Förändringarna skjuts på obestämd framtid, och man kan lugnt fortsätta att håva in extra miljoner dagligen i vinst -- detta för gamla, icke-patenterade läkemedel, som jag skulle kunna köpa för halva priset mot vad originaltillverkarna lyckas prångla ut dem för i dag. Det är nu dags att gå från ord till handling. Fullfölj omedelbart överföringen av kostnadsansvaret till landstingen! Låt läkemedelskommittéer landstingsvis få kostnadsansvaret för pengarna som subventionerar våra läkemedel! Låt deras rekommendationslistor, baserade på medicinska och ekonomiska bedömningar, ligga till grund för subventionen! Om läkarna förskriver dyra originalpreparat, när kommittéerna på sina listor rekommenderar betydligt billigare men helt identiska, generiska läkemedel, bör patienten få betala mellanskillnaden. Så skapar man en läkemedelsförsärking som bidrar till konkurrens där så är möjligt, man sparar uppemot 1 miljard kronor per år, och det hela kan göras utan att patienten får färre eller sämre piller -- det kanske rent av kan leda till att man kan sänka egenavgiften för patienten jämfört med i dag. Herr talman! Detta är skälen till att jag anser att riksdagen i dag, i stället för att biträda utskottets och moderaternas förslag, borde bifalla den socialdemokratiska reservationen, nr 4.

Herr talman! Ärade riksdagsledamöter! Vad är marknadsekonomi? Marknadsekonomi innebär att tillgång följer efterfrågan. Låt mig ge ett exempel på att så icke har varit fallet i Sverige -- det är från Stockholms läns landsting. Trots att antalet åldringar som behöver vård stadigt har ökat med 4--5 % minskar vårdresurserna inom den slutna vården och på ålderdomshemmen med samma tal. Detta är planhushållning! Marknadsekonomi innebär att man tar till vara de behov som finns ute på marknaden. Låt mig anföra ett exempel på detta -- ålderdomshemmen. Vård på ålderdomshem kostar hälften så mycket som det kostar med patienter med eget boende och vad därtill hör: servicepersonal, sjukvårdspersonal, hemvård och ständiga transporter fram och tillbaka mellan överfulla sjukhus som inte finner att de har möjlighet att ta hand om dessa patienter. Detta är väl visat i många utredningar, men trots detta ville det statsbärande partiet att man skulle lägga ned ålderdomshem efter ålderdomshem. Detta är planhushållning! Jag skall ge ett exempel på hur det går till på Södersjukhuset, som jag känner till. Stockholm har ett speciellt problem eftersom landstinget förfogar över bara 64 % i stället för 77 %, som övriga landsting. Därför måste vi kasta ut patienterna ännu hänsynslösare än man gör i andra landsting. På Södersjukhuset, som har många gamla och sjuka patienter i sitt upptagningsområde, måste vi vara ännu värre med att kasta ut dem. Vi blir alltså olönsamma, vi överskrider budgeten, vi drabbas av budgetnedragningar, och Södersjukhuset, som verkligen behövs, riskerar på lång sikt att bli utslaget. Med en marknadsekonomi skulle detta inte äga rum. Ja men, marknadsekonomi -- det är ju fult, man tjänar pengar, invänder någon kanske. Marknadsekonomi på det sätt som har föreslagits innebär en allmän obligatorisk försäkring som är -- lyssna nu noga! -- producentoberoende. Det betyder att pengarna följer patienten. Det spelar alltså ingen roll om man bor i ett område där det inte förekommer något gott omhändertagande -- patienten hålls i ett sådant system alltid skadeslös. Utnyttjar vi marknadskrafterna får vi en bättre sjukvård till ett lägre pris. Man har sagt här i debatten att framstegen inom medicinen gör att sjukvården kostar så mycket pengar för det allmänna; vi kan ju operera kranskärl, höftleder, katarakt och alla möjliga andra saker. Man antog här i debatten att vi inte hade tänkt på det. Jo, det är tvärtom så att det blir billigare för samhället att bota patienterna än att ha dem kroniskt sjuka, men det märker inte landstinget, för det belastar en annan budget, nämligen kommunens. Det är alltså det dubbla huvudmannaskapet som är boven i dramat. Det dubbla huvudmannaskapet medför nämligen att man skyller på varandra. Det är du som skall ta hand om patienten; vederbörande är medicinskt sjuk, säger kommunen till landstinget. Nej, det är du som skall ta hand om patienten; vederbörande är socialt sjuk, säger landstinget till kommunen. Är man 80--85 år är man både socialt och medicinskt sjuk och i behov av vård på ålderdomshem, som alltså finns i alldeles för liten omfattning. Låt mig så få kommentera påståendena om USA. Alla som förespråkar marknadsekonomi får höra hur det är i USA. Som Liselotte Wågö här sade är den modell man har i USA inte någonting som någon här vill ha. Vi vill inte heller ha den -- det är planhushållning på ett ännu sämre sätt än vi har i Sverige. Vi vill i stället titta närmare på de andra modellerna, t.ex. den holländska. Där har man efter decennier av planhushållning övergått till marknadsekonomi inom sjukvården, med ett mycket gott resultat. Det hoppas jag att socialutskottet får möjlighet att studera -- här finns det kunskaper och erfarenheter att hämta. Låt mig avsluta med att säga att sjukhusen måste användas rationellt. Vi måste utnyttja de tillgångar som finns på sjukhusen. Här är Dagmarreformen en hämsko. På sjukhusen finns många mottagningslokaler, många operationssalar och många andra faciliteter, som många av kollegerna i samhället skulle tycka att det vore trevligt att kunna använda, kanske för att förbättra sin ekonomi -- usch och fy så hemskt! -- men framför allt för att hjälpa patienterna att få en bättre sjukvård och en bättre tillvaro. Här finns något som man ganska snabbt kan göra någonting åt utan några konstiga reformer. Det är bara att avskaffa en reform

Herr talman! Eftersom jag arbetar inom det område där man sannolikt tar mest resurser från anslaget till vårdgaranti måste jag yttra mig. Visserligen har väntetiderna i vissa landsting gått ned. I Stockholms län är de nu nere i 45 dagar -- det är riktigt som Börje Nilsson här sade. Men hur har det gått till? Först och främst på så sätt att man har köpt operationsresurser från privata vårdgivare, i det här fallet främst Sophiahemmet. Men det beror också på att följande har inträffat. Patienter som har fel på sin hjärtklaff -- det är ofta äldre patienter, patienter i åldersgruppen 70--90 år -- har fått vänta i stället. Väntetiderna för operationer av aortaklaff i kombination med kranskärl -- av någon anledning räknas den sistnämnda gruppen inte in i gruppen koronalsjukdom -- har ökat katastrofalt och är nu uppe i 7 månader här i Stockholm. De patienterna är utsatta för en betydligt större risk med att vänta, en risk för plötslig död. -- Så har det gått till när politiker har prioriterat. Så skrev jag också en gång i en artikel. Nu är även jag politiker, så jag måste ändra mig och säga: Så går det till när icke insatta politiker prioriterar. I Norrbottens län ser det inte alls så här bra ut. I dag tar det där 17 1/2 månad för en oprioriterad patient att bli opererad. Operationskön i sig själv är månader. Angiografikön, alltså kön till kranskärlsröntgen, är där 12 månader. Den kön räknades från början inte in, men efter mitt anförande i den allmänpolitiska debatten har man börjat lyssna på mig, och nu har man faktiskt kommit överens om att ha en kö dels för utredning, dels för operation, och det tackar vi naturligtvis de makthavande för. Sedan skulle jag helt kort vilja beröra frågan om läkemedel och generika. Ny Demokrati står här på regeringspartiernas sida. I frågan om att överföra kostnadsansvaret till landstingen säger vi nej. Däremot tog jag i diskussionen upp att det är viktigt att man belyser frågan om generika. Vi är alltså positiva till att man studerar frågan om generika, och vi kommer enligt vad jag förstår att få gehör för det hos regeringspartierna. Det har faktiskt framskymtat i pressen att man överväger att införa frågan om generika i en eller annan form i den kommande propositionen.
Herr talman! Det här är egentligen en replik till Kent Carlsson med anledning av att han tycker att vi moderater går läkemedelsindustrins ärenden. Jag vill då redan inledningsvis tala om för Kent Carlsson att jag är mycket stolt över svensk läkemedelsindustri. Vissa företag är marknadsledande och har internationellt gott rykte, och det skall vi i Sverige vara stolta över. Att vi skulle vara några läkemedelsindustrins lakejer tycker jag inte att man kan påstå. Vi är, som jag sade, mycket glada för läkemedelsindustrin, men det är därför att det kommer fram mycket bra preparat, som dessutom gagnar patienten. Det skall vi värna och vara mycket glada över. Jag sade i mitt anförande att det finns vissa orosmoment när det gäller att bryta upp det som just nu finns, nämligen patientens och läkarens valfrihet när det gäller läkemedel. Jag sade att bristen på pengar skulle kunna göra att vissa patienter kanske måste avstå från ett läkemedel. Det vill vi inte medverka till. Vi är också litet oroliga för den regionala kvalitetsskillnad som kan uppstå. De olika landstingens ekonomi ser ju litet olika ut. Vi tror alltså att man skall se över det här. Vad vi säger i det moderata förslaget är att vi inte skall röra i det rådande förhållandet med mindre än att vi noga utreder frågan -- det är den ställning vi har tagit. Vi är medvetna om kostnadsutvecklingen, och vi är oroade över den; den är inte bra. Det fungerar egentligen ganska bra med läkemedelskommittéerna inom den slutna vården på våra sjukhus. Där testar man jämbördiga preparat och går ut med rekommendationer. Jag har i dag inget svar på hur man skall hantera det här och försöka få bukt med utvecklingen på kostnadssidan när det gäller läkemedel, men jag är helt övertygad om att det inte är någon lösning att föra över det till landstingen. Vi måste alltså titta noga på det här innan vi överger ett system som ändå fungerar hyfsat. Det är viktigt.

Herr talman! Liselotte Wågö säger att det nuvarande systemet fungerar bra. Då skall jag berätta litet om hur det nuvarande systemet fungerar. Först och främst utestänger det konkorrens. Man kan indela läkemedel i flera ''potter''. De patenterade är sådana som är skyddade, precis som andra produkter, under ett övergångsskede. När patenten släpps lösa finns det möjligheter för andra tillverkare att tillverka andra identiskt lika kopior av det läkemedlet. I Sverige, till skillnad från andra länder, ser den nuvarande läkemedelsförsäkringen och systemet till att det sker en konkurrens bara på papperet. Av de 150 vanligaste läkemedlen här i landet är 113 så gamla att de inte längre har något patentskydd. Men det finns i princip ingen konkurrens på det här området. Den saknas därför att tillverkarna av de generiska preparaten inte registrerar sina preparat -- därför att det inte är någon idé på den svenska marknaden. Som systemet i dag är utformat ser det till att vi inte får i gång någon konkurrens, och det är det moderaterna genom sitt agerande nu vill förlänga ytterligare. Liselotte Wågö säger att man behöver utreda frågan mer. Frågan har redan utretts -- vi har hyllmeter med papper som belyser varenda liten aspekt på frågan om fri förskrivningsrätt, generisk förskrivning, vem som skall ta kostnaden, osv. Det gäller bara att bestämma sig. Det handlar inte om mer utredande -- vi har kunskaper så det räcker och mer därtill. Liselotte Wågö sade vidare att det finns uppenbara risker för patienten. Jag har fortfarande inte förstått vilka riskerna är, om man ser till att läkaren får förskriva vilka piller som helst men stadgar att försäkringsgivaren -- oavsett om den är privat eller offentlig -- kan säga: Vi är inte beredda att alltid betala för det dyraste läkemedlet. Det är kostsamt för samhället och det innebär stora belastningar på systemet. Försäkringssystemet skall givetvis vara så utformat att man betalar för det billigaste identiska läkemedlet. Genom det sätt på vilket läkemedelsverket granskar och godkänner registrering av kopieläkemedel vet vi att de är identiska med de gamla orginalen. Jag måste fråga: Är det så att moderaterna står för en politik som innebär att man skall stoppa konkurrens, att vi genom skattebetalarnas pengar skall göda industrin och se till att prångla ut piller som är upp till 30 år gamla? Jag undrar vilken annan industri som kan få leva på så gamla produkter. 7 % av de 200 vanligaste läkemedlen har kommit in på marknaden under de senaste fem åren. Läkemedelsindustrin är faktiskt inte jätteinnovativ. Moderaterna brukar också säga att de vill värna om och skydda den svenska läkemedelsindustrin. Vad man gör genom att behålla det nuvarande systemet är att man gynnar de utländska agentbolagen. De svenska företagen gynnas inte speciellt mycket av detta system. I andra sammanhang brukar moderaterna säga att konkurrens skapar utveckling. Konkurrensen sätter press på företagen att utveckla ny produkter. Det vore intressant att få svar på de här frågorna. Funderingarna angående regionala kvalitetsskillnader typiska industriargument, som faktiskt inte har något belägg i verkligen -- skulle jag också vilja få utvecklade. Att Ny Demokrati har hoppat av linjen att vara positiv till generika är ett faktum i och med att man här sluter upp bakom regeringspartiernas förslag. Man stoppar därigenom en förändring som skulle kunna medföra konkurrens mellan generika och originalläkemedel.

Herr talman! Det är väl ingen överraskning att Ny Demokrati liksom ''flaggar'' för det marknadsekonomiska systemet, men jag tycker att partiet har en ganska flummig inställning. I och för sig kan man pröva privata system. Det finns redan i dag privata system av olika slag. Det är dock oerhört viktigt att huvuddelen av vården för enskilda människor ges inom samhällets ram och att det finns en demokratisk styrning och insyn. Vad är det för fel på demokrati egentligen? Den frågan vill jag ställa till Ny Demokrati. Det pekas också fortfarande på köerna och väntetiderna. Både Johan Brohult och Leif Bergdahl bör som läkare mycket väl förstå vad väntetiderna beror på. De beror på att man nu, tack vare medicinska framsteg, har kunnat utveckla sjukvården. Man opererar alltså avsevärt mycket mer i dag, vilket har belastat de gemensamma resurerna. Ett mycket stort förändringsarbete sker inom sjukvården, och jag hoppas att Johan Brohult och Leif Bergdahl också deltar i detta och att det kommer att leda till något positivt. Låt mig till sist säga att när man här flaggar för marknadskrafterna -- det kan i och för sig finnas ett privat inslag i det hela -- vill man att marknaden helt skall gälla inom vården och att marknadsekonomerna skall styra vården. Marknaden har ingen metod för hur man skall fastställa behov och rättvist fördela resurserna. Det är helt klart. I ett sådant konkurrerande system blir det mycket svårt för den som är svårt sjuk och handikappad att hävda sina intressen. Det är helt klart. Man kommer att kastas mellan olika system. Det system som vi har i dag ser jag som vida bättre. Det ger ett mycket gott resultat. Vi hävdar oss väl också gentemot Holland. Det gäller att reformera den sjukvård vi har och att inte kasta bort den.
Herr talman! Det är befriande att sitta här i kammaren och höra Kent Carlsson tala om konkurrens. Jag blev beskylld för att gå läkemedelsindustrins intressen till mötes, varför jag undrar litet försiktigt vilka intressen som Kent Carlsson företräder i den här frågan. Det är tydligen nyttigt med konkurrens inom vissa sektorer i sjukvården, på andra håll inte. Vi kan bara konstatera detta. Genom att så tvärsäkert säga att vi genom att lyfta över ansvaret till landstinget löser dessa problem skapar man endast dellösningar igen. Jag och det parti som jag tillhör, moderaterna, tror inte på dellösningar. Att kostnadsutvecklingen har varit som den varit på läkemedelssidan kan mycket väl bero på det finansieringssystem vi har inom sjukvården i dag, på vilket sätt vi hanterar etableringsfrihet, valfrihet för patienter osv. Det är mycket möjligt att det, genom att man kanske söker fler och fler vårdgivare, förskrivs mer medicin än vad som verkligen behövs. Det vet vi inte. Vi kan se exempel på att människor som läggs in på sjukhus kommer bärande på en icke föraktlig mängd mediciner. Jag tror inte att det är den enskilde läkaren som är ansvarig för det här utan att man söker fler vårdgivare. Det finns ingen kontinuitet. Man har liksom inte en doktor som familjen eller den enskilde kan vända sig till. Jag tror alltså att det handlar om systemfel, och jag är övertygad om att man, om man skall lösa detta problem, måste ta helhetsgreppet och samtidigt väga in läkemedelshanteringen däri. I avvaktan på detta tycker jag att vi skall behålla nuvarande system -- även om det är ett dyrt system -- tills vi vet mer om hur vi skall hantera det, inte minst mot den bakgrunden att ett förslag till nytt finansieringssystem för sjukvården är på väg.
Herr talman! Jag fick just höra att jag var flummig och att vi skulle vilja kasta bort det sjukvårdssystem som vi har. Jag anser inte att jag är flummig. Jag tyckte att jag uttryckte mig ganska explicit på dessa punkter. Jag anser inte att vi skall kasta bort sjukvården, för det är inget fel på den svenska sjukvården. Den är bra, och det är ett fantastiskt arbete som utförs ute på våra sjukhus. Men det är fel på planstyrningen. Den personal som verkligen arbetar för sina patienter och känner tillfredsställelse får ingen uppmuntran. Den får i stället veta att den blir uppsagd, trots att det finns ett stort vårdbehov. Vi får höra att vårt förslag slår hårt mot den som är gammal och sjuk. Det är precis tvärtom, har jag hävdat. Vi vill ha ett system som är producentoberoende, vilket alltså innebär att om vården inte kan förmedlas av en instans har patienten rätt att få den av en annan instans. Försäkringen skall bekostas på samma sätt som sjukvården bekostas i dag, dvs. den skall ha ekonomisk bärighet, men alla skall vara med i systemet. De som inte har råd att betala skall ändå omfattas av systemet. Först då kan man tala om riktig rättvisa.
Herr talman! Vilkas intressen företräder Kent Carlsson?, frågar Liselotte Wågö. Jag företräder medborgarnas, skattebetalarnas intressen. Jag skulle vilja citera Per Edvin Sköld, som sade att varje ineffektivt använd skattekrona är en stöld från det arbetande folket. En sådan stöld tycker jag att man begår i fallet med läkemedelsförsäkringen. Den tveksamhet och uppskjutande taktik som framför allt moderaterna har kännetecknats av i denna fråga har inneburit att det kostar de svenska skattebetalarna en miljard kronor årligen. Med ränta på ränta blir det ganska mycket pengar. Liselotte Wågö faller i samma grop som politiker gjort under många år när man sagt: Vi måsta skapa helhetsgrepp, vi skall utreda frågan. Det är precis vad industrin önskar. En sittande utredning kan det ständigt hänvisas till. Jag tycker att det i denna fråga, som är så väl utredd av borgerliga och socialdemokratiska regeringar, av parlamentarikerutredningar och av enskilda experter, redan finns tillräckligt mycket matnyttigt. Nu måste vi politiker bestämma oss för hur systemet skall utformas. En utmärkt väg vore att skapa ett system som stimulerar konkurrens där det är möjligt, dvs. på de områden där patenten för gamla läkemedel löpt ut. Det tycker jag vore utomordentligt bra. Där tycker jag att man skall kunna konkurrera. När det gäller patenterade läkemedel, de som fortfarande är skyddade, måste man ha ett annat system, som gör att man ändå kan hålla priserna nere. Jag har svårt att förstå moderaternas inställning. På andra områden, när det gäller annan industri, är man för konkurrens och tycker att den driver fram nya produkter, utvecklar marknaden. Men när det gäller läkemedelssidan talar man sällan eller nästan aldrig om konkurrens, och man stödjer en politik som faktiskt indirekt innebär att konkurrensen stoppas. Sverige ligger långt efter på detta område. Andra länder har insett detta och hittat lösningar, därför att man menar att det är orimligt att göda de gamla originaltillverkarna. Sedan måste jag kort kommentera några av de punkter som Liselotte Wågö tog upp. Det gäller de uppenbara riskerna för patienten. Jag förstår inte hennes resonemang. Här handlar det om att så att säga byta ut salt mot salt och utnyttja möjligheterna, när det finns identiska kopieprodukter, att faktiskt köpa dem i stället därför att de kostar hälften eller mindre än hälften än vad originalen kostar. Jag förstår inte heller vad man menar med att valfriheten skall begränsas. Det är ett typiskt industriargument som används för att förhindra några förändringar över huvud taget. Andra floskler som industrin vid lämpliga tillfällen brukar ta till för att skapa osäkerhet hos politikerna är En fråga som man måste ställa sig är: Tror moderaterna i och med sitt agerande att resurserna är oändliga? Är det något slags Ebberöds bank som man skall driva här i Sverige? Som socialdemokrat menar jag att vi skall vara snåla med skattebetalarnas pengar och att vi skall utnyttja marknaden och konkurrensen där så är möjligt. Men det vill tydligen inte moderaterna.
Herr talman! Jag vänder mig nu till Kent Carlsson angående generika. Vi i Ny Demokrati står för att man skall införa generika i Sverige. Jag instämmer i stora delar i det som Kent Carlsson har sagt här i dag. En hel del av det var väldigt bra sagt, även om jag inte håller med på alla punkter. I reservationen förordas att kostnadsansvaret för läkemedel skall överföras till landstingen, men det kan jag däremot inte ställa mig bakom. Enligt vad som framskymtat i pressen förbereder regeringen ett införande av generika. Som alla vet förekommer det inga kontakter mellan folkpartiet och oss. Jag välkomnar däremot kontakter med socialdemokraterna. I den här frågan hade det varit mycket lämpligt att vända sig till oss. Då hade vi kanske kunnat komma överens om att införa generika litet snabbare.
Herr talman! Jag är inte lika tvärsäker som Kent Carlsson om att det skulle vara bristande konkurrens som är orsaken till att man säljer av vissa läkemedel i Sverige. Visst är vi kostnadsmedvetna och visst är det ont om pengar, men det är den förra regeringen som har sett till att vi nu tvingas till dessa besparingar. Läkemedelskostnaderna utgör 7--8 % av de totala sjukvårdskostnaderna. I det fallet är man mycket intresserad av att spara, men hur blir det med resten? Vad har man för intresse av att där gå in och genomföra förändringar för att det skall bli en effektiv sjukvård till ett hyfsat pris? Jag kan ändå inte låta bli att reagera. Kent Carlsson sade att det finns hyllmetrar av utredningar som har gjorts på initiativ av en socialdemokratisk regering. Varför har ni då inte genomfört någonting? Varför har ni väntat till nu? Om det här är en så stor hjärtefråga för er och om ni anser att läkemedelskostnaden utgör en så stor del av den totala sjukvårdskostnaden, varför gjorde ni ingenting åt saken när ni var i majoritetsställning?
Herr talman! Det var bra att Johan Brohult fällde en del positiva omdömen om svensk sjukvård. Det är viktigt att man utgår ifrån det positiva när man skall reformera sjukvården. Man skall inte kasta bort den sjukvård vi har för att införa någonting annat som vi vet fungerar avsevärt sämre. Johan Brohult talade om planekonomi och planstyrning. Det är solidaritet och rättvisa som utgör grunden. Alla människor i hela landet har rätt till sjukvård, oberoende av var man bor. Det finns också olika bärighet i de olika landsdelarna. Därför krävs det en viss styrning för att dessa mål skall kunna uppnås. Det är inte bara marknadskrafterna i Stockholm och andra tätorter som skall vara styrande. Det vore i så fall oerhört farligt. Det fria vårdsökande som man har genomfört i södra sjukvårdsområdet och som man nu försöker att genomföra i andra delar av landet är också oerhört positivt. I södra Sverige kan man välja mellan 15 sjukhus och 100 vårdcentraler. Det är bra att efter behov och utifrån läkarnas sätt att ta hand om patienterna fritt kunna välja läkare och sjukhus. Det är utomordentligt värdefullt att patienterna kan välja sjukvård. Jag anser att man skall se fördelarna med ett system och inte kasta sig i händerna på privata vinstintressen, där det inte är den enskildes behov utan intresset av att tjäna pengar som är det primära.
Herr talman! Ny Demokratis representant sade att man är för en övergång till generika, men att man inte anser den lösning som den socialdemokratiska regeringen har föreslagit i sin proposition vara lämplig. Under årens lopp har jag försökt att granska läkemedelsmarknaden för att finna ett system, där man samtidigt som man kan ta hänsyn till medicinska bedömningar har ett visst kostnadsansvar, så att pengarna inte bara flödar i väg. När jag har sett på andra länders system och förändringar, har jag kommit fram till att om man bara skapar ett system, där man centralt fastställer en subventionslista för icke-patenterade läkemedel, blir det ett väldigt trögrörligt system som stänger ute nya tillverkare och de små och medelstora företagen. Enligt min uppfattning bör man föra över pengarna till landstingsvisa läkemedelskommittéer. På det viset skapas 24 delmarknader här i landet, som gör det lätt för små tillverkare av läkemedel att komma in på marknaden. Det är därför som jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen, som utgör ett första steg mot en sådan utveckling.
Herr talman! Jag tackar så mycket för elogen över att jag berömde sjukvårdspersonalen. I socialutskottet brukar vi säga att när det finns förutsättningar skall vi försöka nå enighet i olika frågor. Vi är eniga om att patienten skall ha det så bra som möjligt. Således är vi överens om målen medan vi diskuterar metoderna. Det fria vårdsökandet är mycket positivt där det fungerar. Här nämndes södra Sverige som ett exempel, och jag ställer mig helt bakom detta. Socialutskottets ledamöter har varit i Norrland, där vi fick höra mycket om denna problematik. Vi arbetar på att så småningom försöka tillgodose Norrlands behov. Vi är medvetna om att det där finns mycket att göra. Det finns också områden i Stockholm där det fria vårdsökandet inte fungerar, nämligen då man är gammal och socialt utslagen. Jag önskar att ni som ifrågasätter detta kom till Södersjukhuset för att se hur vi tvingas behandla våra patienter. Då skulle ni förstå varför jag anser att en producentoberoende sjukvårdsförsäkring skulle vara lösningen. Med en producentoberoende sjukvårdsförsäkring skulle patienterna -- och då även de äldre medborgarna -- ha laglig rätt till vård och omvårdnad, vilket faktiskt är någonting som man skulle kunna tänka sig att skriva in i grundlagen.
Herr talman! Det vore bra med mera samarbete mellan de olika partierna i utskotten. En oerhört viktig fråga när det gäller sjukvården i Sverige är prestationsersättning till distriktläkarna. Fram till 1969 ansåg även socialdemokraterna att det skulle vara bra. Såvitt jag förstår är detta egentligen inte någon ideologisk fråga, eftersom tandläkarna fortfarande har en viss form av tantiemersättning. Det är nu en stor kris inom den öppna vården. Enligt uppgifter som man har fått fram -- det är mycket svårt att få fram uppgifter -- behandlar distriktläkare mindre än tio patienter dag, och i regel upp emot 30 patienter/dag. Detta är den stora frågan, och vi borde alla komma överens om att man skall införa någon form av prestationsersättning inom den öppna vården.
Herr talman! Johan Brohult sade att problemet finns mest i Stockholm. Då får man lösa detta i Stockholm och inte kasta bort sjukvården i hela landet. Jag vill påstå att det fria vårdsökandet fungerar relativt bra ute i landet, men det gäller att ta itu med att reformera sjukvården i Stockholm. Det är naturligtvis inte acceptabelt att man skriver ut patienter och skickar hem dem innan de är färdigrehabiliterade. Stockholmspolitikerna och alla som är verksamma inom sjukvården i Stockholm måste ta itu med problemet och inte förkasta sjukvården. Den behöver förändras i grunden, men inte så att den blir sämre. Man måste reformera så att den fungerar bättre.
Herr talman! Jag har svårt att se hur man skulle kunna införa vänstertrafik i Stockholm medan resten av landet har högertrafik. Således är det inte möjligt att tillämpa marknadshushållning i Jag håller med om att problemet i Stockholm är speciellt, vilket jag tidigare berörde. Kommunen har så mycket annat att fördela pengarna på, att endast 64 % av pengarna går till sjukvården. Detta är ett speciellt problem som vi måste ta itu med. Vi måste försöka få kommunalpolitikerna i Stockholm att förstå det här. Det rör sig också om ett riksproblem.
Herr talman! När man förändrar i Stockholm kan man utgå ifrån den sjukvård som gäller i landet i övrigt och som är bra. Det är här som det skall reformeras. Man skall inte ta bort någonting för att sedan införa något som är sämre.

Herr talman! Vänsterpartiet är positivt till inrättande av en nämnd för överprövning av asylärenden, men vi vill att nämnden skall ha en annan ställning än den som regeringen och utskottet är beredda att ge den. Vi tycker t.ex. att rättssäkerhetsskälen bör framhållas som det viktigaste när det gäller inrättandet av en sådan här nämnd. Därför vill vi ge nämnden en mycket starkare ställning än vad som nu tycks bli fallet. Det står i betänkandet att nämnden inte skall utformas som en domstol. På ett annat ställe i betänkandet gör man ändå jämförelsen med en domstol när det gäller nämndens sammansättning. Jag tycker att man kan säga att den är utformad som en domstol, men den ges inte möjlighet att arbeta som en domstol. Vidare föreslås det att det skall regleras i lag vilka ärenden som skall kunna överlämnas till regeringen för avgörande. Detta är ju också någonting positivt. Det har ju tidigare varit mycket godtyckligt vilka ärenden som skulle överlämnas till regeringen. När man fortsätter att läsa betänkandet blir man inte så mycket klokare. Det står att det skall gälla ungefär samma förhållanden som i dag. Den praxis som verket har skapat skall alltså gälla även i fortsättningen. I vår motion och i vår särmening säger vi att det är viktigt att nämnden och inte regeringen får skapa praxis. På den punkten vill vi därför ändra i lagtexten. Sedan vill vi också att det skall skrivas in i lagen att ärendet måste vara av väsentlig vikt för rikets säkerhet eller rikets förhållande till annan stat för att verket skall vara tvunget att överlämna ärendet till regeringen i stället för till nämnden. Naturligtvis anser vi att det är både önskvärt och möjligt att nämnden har bra kontakter med bl.a. regeringen, UD och UNHCR och kan rådfråga i ärenden där nämnden är osäker. Vi skriver också i vår motion att vi anser att det på sikt bör bli ett kontradiktoriskt förfarande vid nämndsprövningen. I en domstol finns det kärande och svarande, och vi önskar att det på sikt även vid beslut i nämnden skall bli möjligt att t.ex. ha med en asylsökandes advokat. Många av de ärenden som nämnden skall avgöra är livsavgörande för den enskilda människan på ett mycket mer dramatiskt sätt än när det t.ex. gäller en person som står åtalad i en domstol på grund av exempelvis stöld. Man kan inte bli företrädd och försvarad när skälet till att man söker asyl ifrågasätts. Vi skulle för vår del vilja ha ett system med prövningsnämnder även i första instans. Vi tar inte upp detta i samband med den här motionen, eftersom det inte hör hemma just där, men vi kommer att ta upp frågan i en annan motion. Inom de fyra regioner som vi har i dag bör det finnas prövningsnämnder som prövar asylärendena även i första instans. Då skulle även här rättssäkerheten ökas, och förtroendet bland allmänheten för att det fattas rättvisa och riktiga beslut i flyktingärenden skulle också bli större. Så sent som i går kväll kunde vi i TV se hur det går till i invandrarverket. En utredare går in till sin avdelningschef och föredrar ärendet, varefter de två tillsammans avgör det. Muntlig utredning tas upp i betänkandet. Man utgår ifrån att det hela fungerar vid invandrarverket, i första instans. Många har emellertid kunnat konstatera att det inte gör det. Vi har inte med frågan i vår särmening, men vi vill verkligen poängtera att målet måste vara att man skall använda sig av muntlig förhandling så ofta som det går för sig och kan anses nödvändigt. En asylsökande bör få större möjligheter att begära muntlig förhandling och att också få det. Flyktingbarnens situation tas också upp i betänkandet. Inte heller denna fråga berörs i vår särmening. Vi nöjer oss med att konstatera att frågan har blivit uppmärksammad. Vi förväntar oss att det inom en snar framtid skall komma nya direktiv från regeringen. Efter det att den nya lagen antogs visar statistiken hur siffrorna kvartal efter kvartal bara blir större när det gäller förvar av barn. Rättshjälpen tas också upp i betänkandet. Även här nöjer vi oss med att konstatera att beredning pågår. Vi förväntar oss ett förslag. Här håller vi helt med diskrimineringsombudsmannen, som anser att den nya rättshjälpsmyndigheten skall ta hand om de här frågorna. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till mom. 1 och 4 i vår särmening.

Herr talman! Det är angeläget att människor som har flytt från sina länder och kommit hit för att söka asyl får en snabb och ur rättssäkerhetssynpunkt så korrekt prövning som möjligt. I dag har de asylsökande rätt att hos regeringen överpröva ett beslut som har fattats av invandrarverket. Under senare år har det blivit en alltmer omfattande uppgift för invandrarministern att ta sig an dessa överklagandeärenden. Under regeringens torsdagssammanträden har beslut fattats i hundratals frågor. Detta är inte en tillfredsställande ordning. Den förra regeringen tillsatte en kommitté med uppgift att se över instansordningen. Jag satt själv med i denna kommitté. Och jag kan nu med glädje konstatera att det förslag som kommittén lade fram, nämligen att en utlänningsnämnd skulle inrättas, är alla partier nu ense om och beredda att fatta beslut om. Vänsterpartiet har, som Berith Eriksson har redogjort för, i sin meningsyttring framfört en del andra synpunkter än majoriteten i utskottet, och jag skall beröra dessa. Det första som Berith Eriksson tog upp gällde rättssäkerhetsskälen. Jag menar att hela förslaget om att inrätta en utlänningsnämnd har tillkommit av rättsäkerhetsskäl, eftersom den ordning som råder just nu inte är tillfredsställande. Antalet ärenden är så stort att man inte kan sätta sig in tillräckligt i hundratals ärenden under en dag. Detta är ur rättssäkerhetssynpunkt en brist för den sökande. Syftet med inrättandet av denna nämnd är inte bara att man skall avhända regeringen beslutsfattandet utan att man skall få en större säkerhet när det gäller de asylsökandes rättigheter. Därför tror jag att vi är överens om motiven för att inrätta en sådan nämnd. När det gäller överförandet av ärenden från nämnden till regeringen menar jag att det är en nyansskillnad mellan vänsterpartiets åsikter och utskottsmajoritetens. Beträffande överlämnande av ärenden till regeringen anser vänsterpartiet att betydelsen för rikets säkerhet eller annars allmän säkerhet eller för rikets förhållande till främmande makt eller mellanfolklig organisation skall vara väsentlig för att detta skall ske. Sådana ärenden är mycket känsliga. Och i dag avgör regeringen att det är politiska avväganden som ligger till grund för hur man fattar besluten. Vi anser att det är viktigt att detta fortfarande görs av regeringen, eftersom det handlar om politiska avväganden. I övriga ärenden är det nämnden själv som får bestämma i vad mån man vill gå till regeringen för att få ett utlåtande för praxis. Det skall inte vara på det sättet som den förra regeringen föreslog, nämligen att regeringen skall kunna gå in i enskilda ärenden, utan det är nämnden själv som skall besluta om den vill lämna över ett ärende för skapa praxis för speciella grupper. Vänsterpartiet har i sin meningsyttring även tagit upp att de i utlänningsnämnden ingående lekmännen skall vara särskilt insatta i denna typ av ärenden. Vi utgår från att de politiska partierna som skall tillsätta dessa personer ser till att dessa personer har en god insikt i sådana frågor och intresse för mänskliga rättigheter och samhällsförhållanden i främmande länder. Vänsterpartiet har i sin meningsyttring även tagit upp att ordföranden inte skall har rätt att fatta beslut å nämndens vägnar. Jag sitter själv med i totalförsvarets tjänstepliktsnämnd och har en del erfarenhet av detta. Och jag anser att det är rimligt att ordföranden kan gå in och fatta beslut i rent rutinbetonade ärenden och att hela nämnden i stället koncentrerar sig på ärenden som är av större betydelse och som det är viktigare att ta upp till diskussion. Om man får bort dessa rutinärenden blir det mer plats för de ärenden som behöver diskuteras. Det finns i dag möjlighet till muntlig handläggning när det gäller invandrarverket. Men möjligheten kanske inte utnyttjas så mycket. Även när det gäller denna nämnd kommer de asylsökande att ha möjlighet till en muntlig föredragning. Det påpekas också särskilt i propositionen att det kan vara av stor betydelse och bra för rättssäkerheten om de asylsökande även muntligt kan framföra sina åsikter. Berith Eriksson tog även upp flyktingbarnens situation och förvarstagande av barn. Vi i folkpartiet har motionerat om att förvarstagande av barn inte bör förekomma. Jag vet att invandrarministern är särskilt uppmärksam på denna situation, och vi får avvakta regeringens förslag när det gäller flyktningbarnens situation. Till slut vill jag bara framhålla att det är min övertygelse att utlänningsnämnden kommer att bidra till att det blir en bättre ordning på beslutsfattandet och att det blir en ökad rättssäkerhet för de asylsökande. Det är verkligen välkommet. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan och avslag på meningsyttringen.
Herr talman! Det första som Ingela Mårtensson tog upp, nämligen det stora antalet ärenden som i dag ligger hos regeringen och som skall avgöras varje torsdag, kommer vi kanske tillbaka till när vi så småningom skall behandla det förslag som kommer att läggas fram. Med en bättre hantering i första instans tror jag att antalet överklaganden till denna nämnd kommer att minska. Ingela Mårtensson sade att rättssäkerheten är det främsta motivet för att inrätta denna nämnd. Då är det litet synd att det inte står vare sig i propositionen eller i betänkandet, utan det påpekas på flera ställen att denna nämnd inrättas för att avlasta regeringen arbetsuppgifter. Vår motion handlar inte om, och jag har inte heller talat om, de ärenden som nämnden själv skall besluta om att överlämna till regeringen. Vad det handlar om är verkets möjligheter att lämna över ärenden till regeringen och alltså ställa nämnden off side. Vad är rutinärenden? I betänkandet står det att ''ordföranden ensam bör få avgöra frågor om inhibition''. Ja visst, men i fråga om avvisningar ställer vi oss mycket frågande. Den typ av ärenden som inte gäller sakfrågor som går den asylsökande emot bör ordföranden ensam kunna få avgöra. Men ärenden som i sak gäller asylprövning anser vi inte att ordföranden ensam skall kunna avgöra.
Herr talman! Vi skall kanske inte ytterligare diskutera motiven för själva införandet av den här nämnden. Men jag vill poängtera att just detta med att man avlastar regeringen i sig innebär en ökad rättssäkerhet. Den belastning som invandrarministern haft har ju inte varit en tillfredsställande ordning ur rättssäkerhetssynpunkt. Det har ju därmed inte varit möjligt att gå in i de olika ärendena. Det ligger därför i sakens natur att rättssäkerheten måste öka. När det gäller rutinärendena menar jag att det finns ärenden som inte behöver tas upp i nämnden och som kan karakteriseras som rutinärenden. I de fallen är det en fördel att ärendena kan avgöras av ordföranden. Det kommer ändå att bli fråga om många ärenden. Tidsutrymmet för diskussioner i enskilda ärenden kommer att bli ett annat jämfört med hur det har varit hittills. Således är det viktigt att den diskussionen får ett större utrymme och att rutinärenden kan avgöras av ordföranden. Jag anser inte att detta kommer att innebära någon försämring när det gäller rättssäkerheten.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande behandlas regeringens proposition om en utlänningsnämnd -- en fristående nämnd som skall överpröva de utlänningsärenden som i dag avgörs av regeringen. Förslaget om en utlänningsnämnd ingår i den proposition om en aktiv flykting och immigrationspolitik som den socialdemokratiska regeringen i våras lade på riksdagens bord. Men den tillträdande nya regeringen drog snabbt tillbaka det här förslaget. Nu kommer det tillbaka i form av en proposition. Förslaget är bra och i stort sett detsamma som det socialdemokratiska. Vi yrkar således bifall till propositionen. Några synpunkter vill jag ändå anföra. I Morgonekot den 21 november kunde man höra nyheten om vem som skulle bli huvudordförande i den nya utlänningsnämnden. Det var intressant, med tanke på att ärendet inte var slutbehandlat i utskottet -- dvs. betänkandet var inte justerat. Detta gjordes senare under dagen. Regeringen bryr sig tydligen inte om att avvakta vare sig utskottets ställningstagande eller riksdagens beslut. Handlar det om nonchalans gentemot riksdagen eller om maktfullkomlighet? Den frågan måste ställas. Om den förra regeringen skulle ha gjort på samma sätt skulle folkpartiet säkert direkt ha gjort en KU Enligt det aktuella förslaget i den socialdemokratiska propositionen var det tänkt att utlänningsnämnden skulle starta sin verksamhet den 1 juli 1992. Den nuvarande regeringen föreslår nu att verksamheten skall starta redan den 1 januari 1992. I dag, när riksdagen alltså skall fatta beslut, är det den 4 december. Förslaget innebär genomgripande förändringar i många avseenden. Är det då realistiskt att tro att verksamheten kan komma i gång och fungera när tiden är så kort? Tre heltidsanställda orförande skall utses -- ja, en är tydligen redan utsedd. Därtill kommer ersättare och 15 förtroendevalda ledamöter. Vidare skall kansliet ha lokaler. Såvitt jag vet är det här ännu inte bestämt, även om man i morse i Dagens Nyheter kunde läsa om motsatsen. Dessutom skall ledamöterna enligt propositionen ha ordentlig information och utbildning om lagstiftningen. Till detta kommer att vi har juloch nyårshelgen framför oss. Mot den bakgrunden frågar jag: Varför har ni så bråttom? Utskottets talesman kan kanske ge en förklaring. Jag vänder mig till utskottets talesman, eftersom invandrarministern inte befinner sig i kammaren. Hade det inte varit bättre med en nämnd som träder i arbete med en väl intrimmad och fungerande organisation den 1 juli? Frågan är om den här stora brådskan gagnar de asylsökande. Fungerar nämnden inte fullt ut den 1 januari medför det extra väntan och onödigt lidande för de asylsökande. Redan i dag är antalet ärenden som väntar på regeringsbeslut ca 5 400. Det betyder att det är ca 11 000 människor som väntar på ett besked. De som står längst fram i kön har väntat länge. Ca 2 000 ärenden betyder att 18 månader inte räcker till, och 2 000 ärenden betyder att det handlar om drygt 4 000 människor -- människor som länge väntat på besked och som på detta sätt får vänta ännu längre. Erfarenhetsmässigt vet vi att det tar tid innan en ny organisation fungerar fullt ut. Naturligtvis måste det också gälla för den nya utlänningsnämnden. Förmodligen kommer alltså antalet ärenden att öka ytterligare. Detta är inhumant och rimmar enligt min uppfattning illa med den humana och generösa flyktingpolitik som folkpartiet påstår sig vilja föra.
Herr talman! Maud Björnemalm nämnde ett inslag i radion där det talats om att beslut redan fattats av regeringen angående en av ordförandena i utlänningsnämnden. Jag vill framhålla att lämnad uppgift var felaktig. Beslut har nämligen inte fattats. Självfallet har beslut inte fattats, eftersom nämnden ännu inte har tillkommit. Beslut därom har inte fattats av regeringen, som ju har att först avvakta riksdagens beslut. Däremot måste man naturligtvis förbereda sig, så att det finns en fungerande organisation fr.o.m. den 1 januari. Det är ju avsikten. Maud Björnemalm är orolig. Hon fruktar att det blir en förlängning av hanteringen och hänvisar till de köer som i dag finns. Då vill jag säga att den här nämnden egentligen hade behövt inrättas mycket tidigare. Det är nu mycket bråttom. Det gäller ju att kunna hantera alla ärenden. Genom att en nämnd inrättas får vi helt andra möjligheter. Flera människor tar då del i beslutsfattandet, och arbetet med dessa saker kan pågå under en hel vecka i stället för under en dag i veckan. Så är det ju just nu, och så har det varit under en längre tid. Det är således verkligen angeläget att den här nämnden kommer till stånd. När det gäller beredningen av ärendena vill jag erinra om att det i dag finns ett sextiotal personer på arbetsmarknadsdepartementet som bereder ärendena åt regeringen. Dessa personer kommer i stället att arbeta för den nya nämnden. Det är alltså inte helt nya människor som kommer in här, utan det finns faktiskt redan en organisation. Sedan tillkommer de som skall delta i själva besluten i nämnen. Det finns en beredning i det sammanhanget när det gäller detta med hur organisationen skall fungera. Jag tycker alltså att det är högst angeläget att den här nämnden kommer till stånd så snart som möjligt.
Herr talman! Skall jag tolka Ingela Mårtenssons svar så, att den i Morgonekot namngivna personen inte blir huvudordförande i den nya utlänningsnämnden? Sedan vill jag säga att jag också tycker att det är bra att en utlänningsnämnd inrättas. Men jag oroar mig över den knappa tid som står till förfogande fram till dess att nämnden skall börja fungera samt över den anhopning av ärenden som det naturligtvis blir fråga om innan den nya organisationen fungerar ordentligt.
Herr talman! Nej, Maud Björnemalm, det skall inte tolkas så, att personen i fråga inte kommer att bli föreslagen. Vad det handlar om är ett förslag om att den här personen skall utses. Det beslutet fattar regeringen efter det att riksdagen beslutat om inrättandet av den här nämnden. Sedan till frågan om anhopningen av ärenden. Ja, det har varit en enorm anhopning av ärenden under de senaste åren och därför behövs det en bättre organisation. Det är vi alla överens om. Ju tidigare en sådan kommer till stånd, desto bättre är det.
Herr talman! Enligt tidningsuppgifter vill invandrarministern inte fatta negativa beslut. Skall man tolka det så, Ingela Mårtensson, att invandrarministern endast fattar positiva beslut, medan de negativa besluten överlåts på den nya utlänningsnämnden?

Herr talman! Jag skall säga några ord om vår motion, som handlar om lokaliseringen av utlänningsnämndens kansli. I propositionen sägs att nämndens kansli bör lokaliseras till Stockholm eller Stockholms närhet. Jag instämmer i regeringens motiv för detta förslag. Haninge kommun har under de senaste åren mist många statliga arbetsplatser. Det har berört ungefär 200 anställda. Jag anser att staten har ett stort ansvar för att förlägga ny verksamhet till Haninge kommun. Där finns det många lämpliga lokaler. Som exempel kan nämnas de som försäkringsrätten har lämnat. De ligger nära pendeltågsstationen i Haninge centrum, och pendeltåget har god turtäthet till Stockholms central. För dem som vill flytta till Haninge finns goda möjligheter att finna en bra bostad. Haninge kommun har ett rikt kultur och fritidsutbud samt en god kommunal service. Utskottet skriver att frågan om var kansliet skall placeras skall avgöras av regeringen. Jag förutsätter att man nu i regeringen tar ställning för Haninge kommun, inte minst med tanke på att så många borgerliga ledamöter i denna kammare har uttalat sig för att man måste ta hänsyn till den regionala obalansen i den här regionen. Herr talman! Om det som står i Dagens Nyheter i dag är sant, att kansliet skall ligga i centrala Stockholm, beklagar jag det djupt. Jag har en fråga till Ingela Mårtensson eller kanske till Gullan Lindblad, som sitter i kammaren: Vad vet ni om lokaliseringen av detta kansli? Om tidningsuppgiften är riktig förutsätter jag att Pär Granstedt, Ylva Annerstedt och många andra som här i kammaren har talat om den inomregionala obalansen i denna region tar till orda och påverkar sin regering. Jag har inget eget yrkande.
Herr talman! Jag kan instämma i Anita Johanssons önskan att allting inte skall placeras centralt i Stockholm. Jag skulle gärna ha sett att nämnden placerats i Göteborg. Skälen till att det inte blir så har framförts i utskottsbetänkandet. Det gäller också svårigheter med rekrytering av personal. Jag får lov att böja mig för det. När det gäller var lokalerna skall placeras har vi i utskottet varit överens om att regeringen får avgöra detta. Jag har inga uppgifter att lämna om hur man har avancerat i frågan om lokalerna, så jag kan inte svara på Anita Johansson fråga.

Herr talman! Även jag kan instämma i det anförande som Anita Johansson höll. Det är en motion som jag står bakom. Men jag har begärt ordet för att komma med några synpunkter på detta regeringsförslag. Det är i stort sett bra. Jag har tillsammans med andra socialdemokrater långt tidigare väckt förslag om en förändring i den här riktningen. Det borde ha genomförts långt tidigare. Men nu finns ett förslag som jag utgår ifrån får erforderliga resurser för att idén skall kunna fungera väl. Invandrarministern har sagt att tidigareläggningen skall innebära att det blir särskilda resurser. Det vore av intresse att veta vad Ingela Mårtensson kan säga på den punkten. Har man nu verkligen förberett den saken, och vilka resurser rör det sig om? De måste i stort sett finnas från den första januari. I propositionen läggs huvudvikten vid effektiviteten, och effektiviteten är naturligtvis också viktig sett ur rättssäkerhetssynpunkt. Men man kunde ha markerat rättssäkerhetsfrågorna och fått vissa andra lösningar på dem. Men jag utgår ifrån att det här förslaget kommer att följas upp noga. Det är mycket viktigt att detta kommer att fungera väl. Vi hade en gång i tiden en utlänningsnämnd som avskaffades, där det fanns brister. Men jag anser att det bör finnas hyggliga förutsättningar för att detta skall fungera, om man verkligen är vaksam på att göra de förändringar som kan behövas. Regeringen har haft mer än 10 000 ärenden per år att handlägga. Det är en viktig avlastning som kan ske. Det måste betyda att vi skall kunna få en mycket mer aktiv och solidarisk både flykting och invandrarpolitik som ett resultat av detta. Jag menar också att det nu, när man har fått en överklagningsinstans av det här slaget, finns anledning att överväga om man inte bör -- där kan jag hänvisa till det som Berith Eriksson sade, fast jag för min del vill säga överväga och utreda -- ha sådana här instanser i första omgången. Invandrarverket kan förvisso besluta i alla de ärenden som är uppenbara, men frågan är om man skall ha en särskild ordning här. Det bör utredas, tycker jag. Några saker till tycker jag att det finns anledning att säga någonting om. Jag tycker kanske att Ingela Mårtensson litet för lätt halkade över frågan om muntlighet. Hon har själv varit med i konstitutionsutskottet och känner till konstitutionsutskottets mycket starka kritik på den här punkten. När vi vet att det är mycket sällsynt med muntligt förfarande i invandrarverket, är det ganska märkligt när det står i utskottsbetänkandet att det inte skall bli tillnärmelsevis lika vanligt i överklagningsinstansen. Det är mycket svårt att komma särskilt långt med den inskränkningen när företeelsen är så litet förekommande i första instansen. Att då säga att det inte skall bli tillnärmelsevis lika mycket i andra instansen är märkligt. På den här punkten är det verkligen angeläget att säga att om inte de gällande reglerna följs, måste de förstärkas och förbättras. Jag vill också gärna säga att jag instämmer i diskrimineringsombudsmannens förslag rörande offentliga biträden. Den ordning som har gällt nu har alls inte fungerat väl. Jag utgår ifrån att regeringen snart kommer med ett förslag på den här punkten. Det är också nödvändigt och mycket angeläget, på grund av de brister som socialstyrelsen har konstaterat då det gäller flyktingbarnen -- kritik har även kommit från annat håll --, att det nu snarast kommer ett förslag som förbättrar flyktingbarnens ställning. Det kan inte accepteras att förvarstagandet får fortgå på det sätt som har skett.

Fru talman! Det är bra, Pär Granstedt, att vi nu arbetar tillsammans när det gäller frågan om lokaliseringen. Det är också sant att många statliga arbeten har försvunnit från Stockholmsregionen, men den utvecklingen har vi också varit eniga om. Vi har varit överens om att hela landet skall leva. Det jag talat om är vikten av att vi nu inte återigen skall få en lokalisering mitt i centrala Stockholm, utan en lokalisering till söderkommunerna, som så väl behöver en sådan. Jag kommer att följa denna fråga mycket noga.

Fru talman! Jag kan hålla med Bengt Kindbom om att det finns mycket av vänlig skrivning i betänkandet. Det handlar om att det finns all anledning att följa, utskottet understryker, utskottet framhåller och utskottet säger att det skall ägnas all uppmärksamhet, men faktum kvarstår att man inte tillkännager till regeringen det önskvärda i en förändring på det här området. Det händer ju ingenting. Det är endast välvilliga skrivningar från utskottets sida.

Fru talman! Låt mig först till Bruno Poromaa säga att jag känner mycket stor respekt för hans engagemang i denna fråga. Jag vill också säga att Bruno Poromaa, liksom alla andra tornedalingar, har all anledning att känna stolthet över sin kultur. Däremot kan jag inte hålla med Bruno Poromaa när han säger att kulturutskottet eller riksdagen inte är beredd att göra någonting för den tornedalska kulturens fortlevnad. Utskottet skriver ju i sitt betänkande bl.a. att utskottet utgår från att redovisning av det stöd som har utgått även fortsättningsvis kommer att lämnas av ansvariga myndigheter. Man kan fråga sig vad det är för typ av stöd som har lämnats till den tornedalska kulturen. Kulturrådet har stött utgivningen av STR-Ts tidskrift. Utgivningsstöd har lämnats till tornedalska boktitlar. Bidrag har lämnats till Tornedalens bibliotek. Det har utgått stöd till Tornedalsteatern. Haparandabladet, som innehåller en helsida på tornedalsfinska varje vecka, erhåller stöd från presstödsnämnden. Bruno Poromaa hänvisar till bestraffningar under sin skolgång och tidigare förtryck från majoritetskulturen, inte minst när det gäller skolan. Jag vill understryka att i dag har, genom särskilt beslut, de tornedalsfinska eleverna en särställning när det gäller hemspråksundervisning. Det finns inga planer på att ändra på den delen. Det är mycket av en diskussionsfråga hur man skall definiera etniska minoriteter. Utskottet har försökt att titta extra på detta. Vi har kontaktat Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet. Där har man konstaterat att tornedalingarna i Sverige är en ursprungsbefolkning i lika hög grad som svenskarna i övrigt. Finsktalande och svensktalande bodde i samma land fram till 1809, då det som Bruno Poromaa kallar för tsarens röda streck kom att förändra förhållandena något. Med det som utgångspunkt har utskottet haft en korrekt beskrivning av verkligheten. Jag vill gärna understryka att det är viktigt att samhällets stöd till och engagemang för det tornedalsfinska kulturarvet fortsätter även framgent. Inte minst Bruno Poromaas eget engagemang här i riksdagen är en god garanti för att så kommer att ske. Utskottet kommer självfallet att följa denna fråga noggrant. Om några förändringar sker kommer utskottet, om så anses nödvändigt, att göra ställningstaganden som en konsekvens av detta. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag vill bara säga några ord med anledning av motion T1, som rör kommunaliseringen av riksfärdtjänsten. Jag tror att det kommer att skapa vissa problem för dem som måste åka på mer kostnadskrävande sätt på grund av handikapp. Den åsikten har jag framfört motionsvägen vid ett flertal tillfällen. Jag tycker att utskottet alltför lättvindigt avfärdar motionen. Det hade inte skett någon som helst skada om man följt motionens förslag. I stället avslår man den, som jag ser det utan att reflektera över konsekvenserna för dem som bor i kommuner som anser att kostnaderna blir för höga. Vi vet att det finns pensionärer som fått höra att pengarna är slut när de vill boka sin julresa. Att staten vill bli av med ansvaret för riksfärdtjänsten är förståeligt med hänsyn till de stigande kostnaderna. Men kostnaderna blir inte lägre för att kommunerna skall ta över. Det stora misstaget är att 1979 års beslut om handikappanpassning av kollektivtrafiken inte har genomförts. Hade det skett skulle många fler handikappade ha kunnat åka kollektivt. Nu får de sitta emellan för att ett riksdagsbeslut inte har fullföljts. Varför har överläggningar med kommunförbunden inte givit resultat? Jag har inte deltagit i några överläggningar, men en god gissning torde vara hänsynen till kostnaderna. Kommunerna står redan inför ganska stora kostnadsökningar det kommande årsskiftet till följd av ÄDEL-reformen. Riksfärdtjänst tillkom en gång i tiden -- det var under den förra borgerliga regeringstiden -- för att garantera handikappade möjligheter att resa längre sträckor till normal kostnad. Vid upprepade tillfällen har förslag om olika begränsningar diskuterats. Jag beklagar att utskottet inte tillstyrkt motionen, men hoppas att den nya regeringen ändå skall lyssna på argumenten för att frågan om huvudmannaskapet för färdtjänst bör lösas i samband med handikapputredningens förslag. Jag förutsätter också att regeringen ser till att kollektivtrafiken handikappanpassas. Då blir behovet av främst taxiresor mindre, med ty åtföljande besparingar. Man kan inte föreslå differentierade egenavgifter beroende på färdmedel eller begränsa antalet resor, så länge de handikappade inte har några valmöjligheter.

Fru talman! Riksdagen beställde det här förslaget beträffande riksfärdtjänsten redan under vårriksdagen i år. Beslutet fattades då med stor majoritet. Betänkandet från trafikutskottet, som vi nu behandlar, är också följdriktigt helt enhälligt. Skälet för den här föreslagna förändringen är först och främst att transportrådet avvecklas. Det betyder att någon ny tillfällig myndighet måste ta över ansvaret för riksfärdtjänsten vid årsskiftet. Uppdraget för den nya, tillfälliga styrelsen för riksfärdtjänsten blir att under en kortare period administrera riksfärdtjänsten men också, enligt min uppfattning, att underlätta genomförandet av riksdagens beslut att kommunalisera riksfärdtjänsten. Nu sade motionären att man vid ett och samma tillfälle bör ta hela beslutet om hur färdtjänsten skall organiseras, och att man därför bör vänta tills handikapputredningens slutbetänkande föreligger. Barbro Sandberg har rätt i att handikapputredningen också behandlar vissa färdtjänstfrågor. Jag har varit i kontakt med en representant för handikapputredningen. Utredningen räknar med att kunna lägga fram sitt slutbetänkande under våren 1992. Det blir alltså möjligt, om det då anses lämpligt, att samordna olika färdtjänstfrågor. Fru talman! Med hänsyn till att vi måste ha en ny myndighet för riksfärdtjänsten redan vid årsskiftet, och med hänsyn till riksdagens tidigare beslut, yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 3.
Fru talman! Trafikrådet avvecklas, och det blir då en ny myndighet. I en tidigare motion hade jag föreslagit att det skall vara en central myndighet som har hand om riksfärdtjänsten, eller att det skall finnas någon inom kommunikationsdepartementet som har detta ansvar. Som jag har sagt tidigare tror jag inte att det är lämpligt att kommunalisera riksfärdtjänsten. Det har jag inte trott någon gång, och jag har alltså motionerat varje gång dessa förslag lagts fram. Det får ju inte bero på i vilken kommun jag bor om jag skall få möjlighet att resa eller inte. Om man lägger över kostnaderna på kommunerna, så kommer det att bli så. Vissa kommuner kommer att göra andra prioriteringar. Vi ser ju redan i dag hur det skiftar när det gäller den kommunala färdtjänsten. I vissa kommuner åker man helt gratis, och i andra kommuner får man betala nästan dubbelt så mycket som det kostar i vanlig kollektivtrafik. Jag är rädd för att det kommer att gå samma väg med riksfärdtjänsten, om inte staten garanterar dessa resor. Jag tror att det vore bättre med en central myndighet.

Fru talman! Jag vill ännu en gång understryka att eftersom transportrådet avvecklas måste vi ha en ny tillfällig myndighet. Det är bl.a. det som beslutet innebär.

Fru talman! I detta betänkande redovisas hur den förra riksdagen såg på frågor om återvinning. Här har behandlats ett antal motioner som i stort och smått har tagit upp en oerhört väsentlig fråga. Man kan kanske tycka att det är ett magert betänkande, men det kan ha sina förklaringar. En förklaring är att förpackningsutredningen under den här perioden arbetade med dessa frågor, och man avvaktade vad den skulle komma fram till. Jag vill ändå ta upp några saker i samband med det här betänkandet. Vi har efter valet fått en regering som innebär att det finns anledning att känna oro för hur miljöfrågorna -- och återvinningsfrågorna -- skall hanteras. Det är en regering som i sin regeringsdeklaration bland fyra prioriterade områden sätter omtanken om miljön på sista plats, och på första plats att vi skall få fart på produktionen. Det är ett gammalt och föråldrat synsätt som den här regeringen presenterar, och det är ett farligt synsätt. Att behandla produktion och produktivitet utan att koppla samman detta med miljöhänsyn, med resurshushållning och återvinning, utan att markera en inriktning mot cyklisk produktion, är oansvarigt. Man kan också konstatera att samtliga partier i den förra riksdagen, förutom det i den nuvarande regeringen tongivande -- kanske allt dominerande -- moderata samlingspartiet, har ansett att återvinningsfrågorna har varit viktiga. Det är en annan anledning till att man kan känna oro inför framtiden. Vänsterpartiet har liksom centern och srepresentanter motionerat -- givetvis varje parti för sig -- om returpappersproblemen. När motionerna skrevs, befann sig det svenska returpapperssystemet i akut kris. Speciellt uppmärksammades förhållandena i Norrland. Där fanns returpapper lagrat som inte kom till användning, som inte gick in i återvinningssystemet på ett bra sätt. Detta är givetvis ett problem som måste lösas. I vår motion har vi ett antal förslag, som finns vidareförda i min meningsyttring. För att man skall få fart på pappersåtervinningen föreslås att staten skall gå in och garantera ett minimipris, att pappersbruken skall åläggas att använda en viss del returpapper i produktionen, att man skall ha återvinningsavgifter på tidningar, och liknande åtgärder. De förslagen står vi fortfarande bakom. Jag kommer dock inte i dag att yrka bifall till meningsyttringen utan fullfölja ett arbetssätt som vi tillämpade under förra riksdagen, då vi sorterade bland våra yrkanden och yrkade bifall till vissa av dem som var särskilt viktiga och lät bli att yrka bifall till andra -- utan att nedvärdera dem eller frånträda ståndpunkter. Nu säger man i betänkandet att regeringen utreder pappersåtervinningssystemet. Då förutsätter jag att man skall återkomma med förslag under våren i dessa frågor. Det är också ett skäl till att jag inte yrkar bifall till alla våra förslag. En annan sak som vi tar upp är att Sverige bör intensifiera sitt arbete internationellt för att få fram internationell standard för förpackningar. Detta är helt i enlighet med förpackningsutredningens förslag, där man också betonar vikten av ett intensifierat internationellt samarbete i den här frågan. Det sker mycket intressanta saker när det gäller återvinning ute i Europa och i världen i övrigt. Tyskland är ett föregångsland genom sin mycket aktive miljöminister. Frågan om ökade internationella insatser anser jag inte behöver vänta på att förpackningsutredningens betänkande skall remissbehandlas och därefter leda fram till en proposition. Riksdagen kan redan nu göra en markering genom att visa en viljeinriktning som understryker detta. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till förslaget i meningsyttringen mom. 4 beträffande internationell standard för returförpackningar.

Lars Stjernkvist har frågat mig om jag avser att vidta ytterligare åtgärder för att påskynda övergången till mer miljövänliga kollektivtrafiksystem i de större kommunerna och, i så fall, på vad sätt sådana åtgärder kan påverka satsningen på spårvagnar i Norrköping. Jag vill till att börja med slå fast att för regeringen är miljöfrågorna ett högt prioriterat område. Bland de allra viktigaste välfärdsfrågorna som regeringen står inför är att skydda och förbättra miljön. Detta är en framtidsutmaning i allas intresse. I enlighet med vad som anges i regeringens nyligen framlagda proposition om inriktningen av den ekonomiska politiken vill jag framhålla att man inte kan bortse från behovet av tillväxt för att skapa en bättre miljö. Med en dålig ekonomisk utveckling hotas däremot viktiga miljömål. Särskilt i de större tätorterna är miljösituationen bekymmersam även om en hel del redan har gjorts i syfte att begränsa skadorna på hälsa och miljö. Sverige har länge haft för Europa unikt hårda avgaskrav för bensindrivna bilar. Även kollektivtrafiken utvecklas allt mer i miljövänlig riktning. Transportforskningsberedningen bedömer utvecklandet av miljövänliga fordon för kollektivtrafiken så viktigt att ett särskilt program tagits fram för just detta område. Tonvikten ligger på test av alternativa drivmedel och motorer för främst bussar, men även för distributionsfordon. TFB disponerar också medel för utveckling av miljövänlig och energisnål spårbunden trafik. Genom riksdagens energipolitiska beslut i juni disponerar TFB också ett anslag på 30 milj.kr. per år under fyra år för stöd till utvecklings och demonstrationsprojekt rörande användning av motoralkoholer. När det gäller spårvägstrafiken i Norrköping har i gällande plan för investeringar i länstrafikanläggningar tagits upp ett statsbidrag på 40,5 milj.kr. med beräknad medelstilldelning från år 1993. Efter ansökan från kommunen har länsstyrelsen i Östergötlands län godkänt att en tidigareläggning av utbyggnaden får ske genom kommunal förskottering av medel. Det är alltså upp till kommunen själv att påbörja byggandet av spåranläggningen. Även när det gäller statsbidrag till rullande materiel finns en ordning med ett decentraliserat beslutsfattande. I planen för år 1992 över investeringar i Östergötlands län har Norrköpings kommun tilldelats 585 000 kr. för spårvägstrafiken. Med hänsyn till att den sammanlagda medelsramen för länet är 3 milj.kr. för året är det inte någon liten andel som anslagits till Norrköpings kommun, som enligt planen också tilldelats statliga medel för byte till miljömotorer i sammanlagt 15 bussar. För år